Herr talman! Jag beklagar att vi genom herr Ohlins förvållande förlänger denna debatt. Det som är det centrala i hela diskussionen om atomforskningen är ändå frågeställningen om huruvida Sverige skall ha en atomindustri eller ej. Om vi vill ha en atomindustri, får vi vara beredda att satsa betydande belopp. Denna fråga har. ganska enhälligt besvarats med ja. Om herr Ohlin gör en jämförelse mellan de kostnader som vi haft i vårt land för att utveckla atomforskningen och de kostnader som de mera avancerade industriländerna har haft är våra ganska blygsamma. Jag vill erinra om att Frankrike och Schweiz tvingats gå ifrån vissa projekt som dessa länder arbetat med och som kostat betydande belopp. Frågeställningen står alltså kvar: Har herr Ohlin övergivit sin tidigare inställning att vi skall ha en atomindustri? Är herr Ohlin kvar på den linjen, får herr Ohlin också vara beredd att ta de kostnader som det leder till. Vad som föranledde Vattenfall att ändra ståndpunkt var att man bedömde Marviken som en forskningsoch utvecklingsanläggning i stället för en produktionsanläggning. I det läget sade Vattenfall, som är ett affärsdrivande verk, att man inte längre ville vara med. Men det är ostridigt att ASEA och expertisen ville fullfölja projektet. Det är vidare ostridigt att man såväl i Canada som i Västtyskland alltjämt arbetar med överhettningsmetoden.
Herr talman! Jag ber att få återkomma, och jag vänder mig fortfarande till herr Ohlin. Det förundrar mig att herr Ohlin som kan skåda in i framtiden inte sade ett ljud år 1963 då riksdagen beslutade om de tekniska och ekonomiska grundvalarna för Marviken. Herr Ohlin var tyst som en mus, och det var heller ingen annan i kammaren som .sade någonting. Men efteråt kommer herr Ohlin med sin kritik. Jag vill bara konstatera detta. När det gäller de stora förlusterna har jag inte gjort några jämförelser. Jag säger bara att herr Ohlin och andra är kvicka med att föra stort väsen om statliga företag. Men man begär inte någon vitbok eller några förklaringar, om några enskilda företag gör förluster. Herr Ohlin får efter första januari 1971 gott om tid och han kan då forska och författa en vitbok om hur det kom sig att Svenska handelsbanken häromåret förlorade 120 miljoner kronor på vissa saker. Detta är en ekonomisk uppgift, herr Ohlin, som det inte har skrivits så mycket om. Vidare skulle jag sedan vilja be herr Ohlin om en annan sak. Det har skrivits rätt mycket om kraftstationer som stått stilla i Sverige under de senaste åren. Forska också litet där och se efter vad det beror på. Herr Ohlin kommer då att få en del svar som visar att det inte beror på ett direkt misslyckande utan mera på att företagen inte kommit fram till det tekniska förfarande som är det lämpligaste och att detta kanske inte kan kritiseras. Men det gäller enskilda företag som förlorat stora pengar. Man skall inte bara ge sig på de statsägda företagen. Jag har inte gjort någon jämförelse mellan de förluster som drabbat olika företag. Anledningen till att jag sade att herr Ohlin egentligen borde yrka avslag på propositionen är att riksdagsmannen Lindblad i första kammaren vill resa ett monument över Marviken. När jag talar om ett monument tänker jag mig inte någonting som är i verksamhet, utan det skall vara stilla. Därför tycker jag att herr Ohlin skall yrka avslag på propositionen. Herr talman! Jag skall inte uppta kammarens tid längre, ty att övertyga herr Ohlin om vissa saker är — det har jag funnit tidigare — nästan omöjligt, trots att man kanske har rätt.
Herr talman! Herr Lindholm förklarar att skall vi ha atomenergiforskning får vi vara beredda att betala vad den kostar. Ja visst! Hela debatten har gällt hur vi till rimligaste kostnad kan få det bästa resultatet. Kritiken mot den valda handlingslinjen går just ut på att man skulle ha kunnat få bättre resultat för något mindre kostnader. Det förefaller mig som om herr Lindholm ett ögonblick hade glömt bort debattläget. Herr Johansson i Norrköping frågar varför jag inte sade någonting här i riksdagen år 1963. Nej, varken 1963 eller 1964 tror jag att jag sade någonting, och det berodde på att regeringen och AB Atomenergi — med regeringens tysta medgivande — hemlighöll de informationer och de kritiska uttalanden som kom fram. De sju kritiska röster jag har redovisat har man ju inte kunnat bestrida. Herr Lindholms reflexion om Vattenfall var mera en sidoanmärkning och innebar inte ett bestridande av att Vattenfall har varit kritiskt. Men skulle man enligt herr Lindholm bortse från Vattenfall återstår ändå sex kritiska röster. Herr talman! Jag anser mig befriad från att närmare diskutera de andra delarna av herr Johanssons yttrande. Att monument måste stå stilla o. d. är nog inte någon central sak i debatten.
Herr talman! Jag vill bara notera det egendomliga förhållandet att en profes sor först sedan han sett i facit talar om hur forskningen skulle ha bedrivits. Det fanns, herr Ohlin, ingen facit när man började.
Herr talman! Nu tycker jag att herr Lindholm blir rent tankeförvirrad. » Sett i facit», säger han! År 1964 förelåg uppgifter som var tillgängliga för regeringen och AB Atomenergi. Däremot var de inte tillgängliga för oss. Det förefaller mig som om herr Lindholm menade att vi i alla fall skulle ha agerat som om vi känt till dem. Herr Lindholm får väl ändå utgå ifrån det beslutsunderlag som fanns och som innebar att den svenska riksdagen under hela denna period, och även så sent som 1965, var utsatt för en mörkläggning från bolagets och regeringens sida.

Herr talman! Jag skall be att få tacka professor Ohlin för att han tog upp frågan om riksdagens möjligheter att 1963 och 1964 överväga Marvikenprojektet. Pressen har i efterhand undrat varför riksdagen var så flat och följsam i dessa frågor. Det berodde helt enkelt på, som professor Ohlin har talat om, att vi inte hade tillräckligt med informationer. När herr Åkerlund, herr Carlshamre och jag 1965 motionerade i frågan hade vi genom borgarrådet Agrenius i Stockholm, som sysslade med elfrågor, och hans team av tekniker — han hade även kontakt med tekniker på Vattenfall — fått kännedom om den stora opinion som fanns inom teknikervärlden mot detta projekt. Därför var vi helt på det klara med att det var nödvändigt att ta upp frågan i riksdagen. Vår önskan var då att Marvikenprojektet skulle läggas ned och att ett annat projekt, liknande det som vi i dag skall fatta beslut om, skulle startas. Kritik framfördes på ett tidigt stadium från industrin. I maj 1964 tecknade ASEA kontrakt på reaktordelen — den tunga delen. Men månaden innan hade Curt Nicolin inför en grupp socialdemokratiska ledamöter som hesökte företaget förklarat att Marvikenprojektet var ett stort misstag. Detta borde de so «cialdemokratiska ledamöter som då var med kunna erinra sig. Jag har inte fått något svar på min fråga till herr Lindholm om den ekonomiska delen. Uträkningen visar att projektet i Marviken kostar åtminstone 1,4 miljarder kronor. Då har man redan räknat ifrån en del av den tekniska forskning som vi har tillgodogjort oss. Men doktor Uno Lamm säger i den diskussion som efteråt har förts: Hur mycket av dessa pengar kan ha gett resultat av verkligt värde? Han svarar själv att det är ungefär 50 procent, och då är han ändå ganska generös mot statsmakterna. Herr Lindholm sade att förre generaldirektören Grafström skall publicera en inlaga i denna fråga. Jag hoppas verkligen att generaldirektör Grafström då låter även sina tekniker komma till tals så att det inte bara blir en inlaga från honom själv. Företagsdemokratin har verkligen inte fungerat inom Vattenfall tidigare. Nu har emellertid herr Lindholm lovat att den skall komma till stånd, och då hoppas jag att de 18 teknikerna, av vilka flera tillhör Vattenfall, bereds möjlighet att tillkännage sin mening i den inlaga som herr Grafström skall lämna om någon månad.

Herr talman! I en reservation till statsutskottets utlåtande nr 221 har upptagits ett av de yrkanden som ställts i ett av de föreliggande motionsparen i detta ärende. Såsom motionär vill jag något utveckla motiven för detta Den proposition som vi nu behandlar och föranlett motionerna kan välvilligt tolkas som ett återhållsamt försök att inom systemet för värnpliktstjänst och vapenfri tjänst främja en ökning av svenska insatser i u-länderna och vid naturkatastrofer. Genom en ordnad utbildning skall det inom detta system skapas en reservstyrka eller beredskapskår att sätta in i bilateralt eller multilateralt utvecklingssamarbete och vid behov av katastrofhjälp på det internationella planet. Särskilt värdefullt är att den nya utbildningsmöjligheten i princip skall stå öppen även för kvinnor. Kvantitativt sett är förslaget inte särskilt omvälvande. Det är endast vissa, numerärt relativt blygsamma delar av de personella resurserna som man tänker sig skall kunna komma i fråga för rekrytering av den beredskapskår det här gäller. Kåren anses kunna bilda ett visst rekryteringsunderlag för olika kategorier biståndsarbetare i uländerna, vidare ge möjlighet till komplettering av den tekniska kontingenten i beredskapsstyrkan i FN-tjänst, därtill även vid uppsättning av katastrofhjälpskontingenter och slutligen vid rekrytering av motsvarande personal för biståndsoch hjälpinsatser i enskilda organisationers regi. Utbildningen skall starta med 100 personer och urvalet blir mycket strängt. De sökande skall särskilt prövas beträffande yrkeskunskaper och yrkesinriktning inom vissa, i propositionen fixerade yrkesområden och därtill i fråga om allmän lämplighet för utbildning för tjänstgöring av den art det här gäller.

Emellertid lider propositionen av vissa brister, som vi fäst uppmärksamheten på i motionerna I: 1343 och II: 1563. Det är framför allt två svagheter vi där uppehållit oss vid. Det borde för det första vara möjligt att åtminstone efter någon tids erfarenhet förlägga en del av den nya utbildningen till något av u-länderna. Vi har inte ställt något bestämt yrkande på denna punkt utan bara pekat på denna svaghet och uttalat att den föreslagna nämnden för den nya utbildningen bör ägna uppmärksamhet åt våra synpunkter på denna fråga och vid en positiv bedömning av vad vi anfört föreslå de justeringar av tidsutrymmet för de olika utbildningsmomenten och de åtgärder i övrigt som kan vara erforderliga för att tillgodose dessa synpunkter. Alternativet för vissa värnpliktiga och vissa tjänstepliktiga vapenfria gäller för det andra endast ett efter frivillig ansökan möjliggjort utbyte av den vanliga tvångsutbildningen enligt de båda lagar som här är tillämpliga mot en specialutbildning i ett starkt begränsat antal fall för biståndsinsatser i u-länder och för katastroftjänst. Regeringen och utskottets majoritet har alltså inte velat tillmötesgå en rätt betydande, seriöst inriktad ungdomsopinion och flera remissinstanser, som ansett det naturligt att u-landsarbete under vissa speciella och gärna stränga villkor skall kunna ersätta värnpliktstjänst eller vapenfri tjänst. Helt nega tiv har man dock inte ställt sig till vårt mer begränsade yrkande att tid för tjänstgöring inom <biståndsverksamhet skulle kunna tillgodoräknas såsom s.k. fortsatt tjänstgöring eiler återstående tjänstgöringstid enligt värnpliktslagen respektive lagen om vapenfri tjänst, i varje fall om biståndstjänsten uppgår till minst två år. Sålunda gör departementschefen ett uttalande i denna fråga, varvid han visserligen avvisar den av utredningen väckta tanken på generella regler för tillgodoräknande av detta slag men samtidigt anser det möjligt att — i avvaktan på närmare erfarenheter — fatia beslut om tillgodoräknande i enskilda fall som kan komma att aktualiseras. Man får hoppas att detta uttalande, som utskottet såvitt kan bedömas enhälligt ställt sig bakom, verkligen också leder till att erfarenheter nu kommer att samlas och att dessa sedan utnyttjas för att ge vägledning för utveckling av en utbytesmöjlighet i här åsyftade fall av mera allmän giltighet i enlighet med vårt motionsyrkande. Vi önskar alltså att i dessa fall ungefär samma princip skall gälla som beträffande den som vid början av sin biståndsoch katastrofutbildning minst två år varit anställd inom t.ex. SIDA:s fältverksamhet. Enligt ett annat uttalande av departementschefen i propositionen bör vederbörande i detta fall få tillgodoräkna sig SIDA-tjänsten som del av biståndsoch katastrofutbildningen. Det återstår då, herr talman, frågan om u-landstjänst som alternativ till de båda typerna av tvångstjänstgöring som sådana: värnpliktstjänstgöring respektive vapenfri tjänst. Här har regeringen och utskottsmajoriteten ställt sig avvisande till vårt yrkande, som har upptagits i reservationen och som begär förslag av regeringen i denna fråga till nästa års riksdag. Yrkandets form sammanhänger med att frågan inte tillfredsställande utretts. Detta beror i sin tur på att enmansutredningen tyvärr fått sådana direktiv att den ansett sig inte ha haft möjlighet att närmare penetrera denna fråga, som nu åter står i fokus i debatten om hithörande frågor. Det förhåller sig ju nämligen så, att denna fråga inte är ny. Jag var t.ex. en av de motionärer som i samband med propositionen om vapenfrilagen 1966 yrkade att tjänstepliktiga vapenfria i särskilda fall skulle kunna få utföra sin tjänsteplikt inom något projekt i ett u-land. Motionerna avslogs. Vid den tiden gjorde Medicinska föreningen i Stockholm ett uttalande, som alltjämt äger stor aktualitet. Det heter där bl a.: »Det är en relativt utbredd uppfattning att arbete i utvecklingsländer är en kontaktfrämjande och konfliktförebyggande internationell faktor. Föreningen anser det lämpligt att sådant arbete räknas som alternativtjänst jämställd med konventionell värnplikt. Detta gäller i synnerhet läkare, vilka bildar en för utvecklingsländerna själva attraktiv grupp. Man skulle därmed också öka rekryteringsunderlaget för läkare i u-landstjänst, inklusive missionsläkare. Medicinare som beviljas alternativet u-landstjänst skulle fullgöra denna efter viss grundutbildning i tropikmedicin och andra lämpliga ämnen. De bör också utbildas för en insats i svenskt totalförsvar.

Han har fått instämmanden från åtskilliga remissinstanser. I ett flertal europeiska länder är för övrigt denna utbytesprincip redan i varierande form godtagen av lagstiftaren. Man har alltså inte i dessa länder ansett sig hindrad till ett sådant ställningstagande av t.ex. sådana invändningar mot u-landstjänst som alternativ till värnpliktstjänst, som utredningen har anfört. Så sent som den 20 november i år gjorde Svenska ekumeniska nämnden, som ju företräder hela den svenska kristenheten, ett uttalande till förmån för en sådan princip. I detta uttalande konstateras först att utredningen inte upptagit tjänsgöringsalternativet. Sedan heter det bl.a.: »Utredningens huvudargument är att de flesta värnpliktiga vid tiden för sin första tjänstgöring inte har de yrkeskunskaper och den mognad som är nödvändiga förutsättningar för u-landstjänst. Häremot har genmälts att det i de flesta fall är ändamålsenligt att sökande efter en preliminär lämplighetsprövning får anstånd med militärtjänsten till dess att de förvärvat nödvändiga yrkeskunskaper och erfarenheter.

Seminariet var anordnat av det europeiska samarbetsorganet för frivilligtjänst i u-länderna — Regional Conference on International Voluntary Service — i samverkan med Europarådet. Arbetsgruppernas rapporter har överlämnats till Europarådet för den uppföljning av opinionsyttringar och slutsatser i dessa som är möjlig genom åtgärder av rådets rådgivande församling. Den sjätte gruppen vädjar i sin rapport med stort allvar till regeringarna att erbjuda u-landstjänst såsom alternativ till militärtjänst såsom en väg att utveckla samarbetet med u-länderna — ett av de många indicierna på stämningar ute i Europa till stöd för den antydda principen, särskilt i stora ungdomskategorier. Det förefaller, herr talman, också som om statsutskottets majoritet inte var helt främmande för styrkan i den opinion, som jag här har berört, och denna opinions berättigande. Det sägs sålunda i utskottets utlåtande att internationellt biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst skulle påkalla en revision av värnpliktssystemet. Därefter fortsätter emellertid utskottet: »Om utvecklingen skulle påkalla en sådan revision förutsätter utskottet att Kungl. Maj:t tar initiativ härutinnan.> Man är alltså inte främmande för att denna idé på grund av utvecklingens egen kraft kan komma att aktualiseras. Reservanterna i utskottet har dock inte låtit sig nöja med denna antydan av utskottet och dess sålunda i och för sig halvt välvilliga skrivning utan har i reservationen påyrkat att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära förslag 1 ämnet. Jag ber att med vad jag här har anfört få yrka bifall till den folkpartireservation som finns fogad till utlåtandet.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har med motionerna I:1346 och II: 1561 yrkat att föreliggande proposition nr 162 skall avslås och dess utom att regeringen gör en ny undersökning för att pröva formerna för ulandstjänst som ett värnpliktsalternativ. Låt mig först erinra om bakgrunden till att enmansutredningen om värnplikt och utvecklingsbistånd tillsattes hösten 1968, eftersom det är på denna utredning som propositionen bygger.

Denna motion avstyrktes frankt av andra lagutskottet i dess utlåtande nr 19, där man helt avvisade tanken på att tjänst i utvecklingsländerna skulle kunna uppställas såsom ett alternativ till värnpliktstjänstgöring. Redan då fanns det dock en stark opinion för ett sådant värnpliktsalternativ. Diskussionen fortsatte, och i samband med den nya vapenfrilagens genomförande år 1966 diskuterades allvarligt möjligheterna att fullgöra värnplikt i u-land i form av biståndsarbete, såsom herr Wiklund i Stockholm redan har erinrat om. Detta förslag avslogs emellertid här i riksdagen, dock med relativt knappa röstsiffror. Men opinionen kunde inte tystas. På flera håll i landet startades aktionsgrupper, främst bland studenterna, som på olika sätt sökte vinna gehör för sin önskan att göra en meningsfylld insats i uland. År 1968 tillsattes så enmansutredningen. Enligt den nu föreliggande propositionen låg tre hänsynstaganden bakom detta, nämligen hänsyn till den starka opinionen bland ungdomar för ökat u-landsbistånd, säkerhetspolitiska aspekter på biståndspolitiken. Denna uppfatining om bakgrunden till utredningen bortser emellertid, herr talman, från den omfattande och växande opinionen för att en lagändring skulle komma till stånd som skulle möjliggöra u-landstjänst som ett värnpliktsalternativ. Följden av detta blev att direktiven till utredningen blev för snäva, och nu förevarande förslag i propositionen har kommit att helt hålla sig inom ramen för nu gällande värnpliktssystem, biståndsprinciper etc. Att märka är, att förslaget inte har med värnpliktsfrågan att göra i och för sig. Detta framgår ju också av utbildningens mål, som anses vara »att skapa en reserv för rekrytering av personal för bilateralt och multilateralt utvecklingsarbete samt för katastrofhjälp». När utredningens betänkande publicerades i juni i år blev besvikelsen stor bland alla dem som hade knutit förhoppningar till att man skulle kunna få en ändring till stånd, så att man också här i Sverige kunde få ett nytt värnpliktsalternativ. Utredningens betänkande gick på remiss till 29 olika instanser, och ungefär hälften — däribland Läkarförbundet, socialstyrelsen och UKAÄ — tog avstånd från utredningsmannens uppfattning att u-landsarbete inte kan vara värnplikt.

Bistånd till u-länder är ingenting nytt. Ingen tjänst i u-land föreslås, utan utbildningen skall föras ut på den öppna marknaden, där det står var och en fritt att rekrytera. Dessutom är att märka, ati utbildningen syftar till krigsplacering inom det svenska nationella försvarets krigsorganisation. Ur biståndssynpunkt finns det alltså all anledning att förbättra förslagen i riktning mot en direkt insats från de utbildades sida. Granskar man sedan propositionen ur värnpliktssynpunkt berörs egentligen inte alls värnpliktsfrågan — frågan om värnpliktsalternativ tas inte alls upp och inga alternativ till värnpliktstjänstgöring utöver vapenfrilagen finns. I detta avseende innebär alltså propositionen inte alls några förbättringar. För dem som inte uppfyller vapenfrilagens krav står fortfarande endast valet mellan soldatutbildning och fängelse. På grund av vad jag sålunda har framhållit anser vi att man bör avslå propositionen och att ett nytt förslag bör föreläggas riksdagen, baserat på en utredning med helt andra direktiv. Direktiven bör innebära ett tillgodoseende av de önskemål som förs fram från olika håll som representerar de mest skilda samhällsgrupper i vårt land. Utskottet skriver följande: »Om utvecklingen skulle påkalla en sådan revision förutsätter utskottet att Kungl. Maj:t tar initiativ härutinnan.» Men, herr talman, har man då från utskottsledamöternas sida verkligen inte i dag observerat den utveckling som redan har pågått och den situation som vi i dag redan har i vårt land? Har man inte läst remissvaren till utredningens förslag, har man inte följt med i press och massmedia? Det verkar som om man nu från utskottets sida sticker huvudet i busken och försöker att vara både blind och döv bara för att man utan alltför stora samvetsbetänkligheter skall få igenom föreliggande proposition 162. Och dessutom vittnar inte också antalet motioner här i riksdagen med anledning av propositionen om att någonting inte stämmer? nen, alltså dels att riksdagen avslår propositionen 162, dels att regeringen i ny undersökning prövar formerna för ulandstjänst som ett värnpliktsalternativ. Då emellertid detta senare yrkande i vår motion sammanfaller med den till utskottsutlåtandet fogade reservationen, ansluter vi oss till denna, och i övrigt yrkar jag bifall till motionerna I: 1346 och II: 1561.

Herr talman!

Men det är väl i allmänhet omöjligt att tänka sig några egentliga reformer på något område som inte måste föranleda en eller annan ändring i gällande lagstiftning. Det är nödvändigt, tycker jag, att då kräva de förändringar som kan möjliggöra de reformer vi är ute efter i motionerna.

I utredningen har en rad argument framförts mot möjligheten att utbyta värnpliktstjänstgöring mot u-landsarbete. Dessa argument faller emellertid på att man inte har utrett huruvida grunden till invändningarna skulle kunna avlägsnas bl.a. genom ändring av vissa lagbestämmelser och frångående av viss praxis. I utredningen anförs att det tjänstgöringsalternativ vi begärt inte står i överensstämmelser med de principer, efter vilka det statliga u-landsbiståndet för närvarande bedrivs. Resonemanget vidareutvecklas genom hänvisning till sådana motiveringar som att värnpliktiga i allmänhet saknar yrkesutbildning, personliga förutsättningar och duglighet och personlig mognad liksom att det är högst osäkert huruvida de som önskar få sådan tjänst representerar de yrkeskategorier som efterfrågas. Vidare framhålles att en till u-länderna förlagd tjänstgöring strider mot det i Sverige tillämpade värnpliktssystemet. Man borde emellertid nu i en utredning ta upp just frågan om en anpassning av lagstiftningen till de reformer, som vi här påkallat. Ingen har yrkat på att de som på berört sätt sänds ut till alternativtjänst i ett u-land skall vara outbildade. Tvärtom har det uttalats att de skall vara klart välutbildade, i övrigt klart lämpade för uppgiften och att höga krav skall ställas på tjänstetidens längd.

Herr talman! Jag vill instämma i konstaterandet att reformer av värde måste innebära förändringar. Vad som nu föreslås innebär emellertid inte någon förändring utan ligger, såsom herr Mellqvist påpekade och såsom anges i pro positionen, inom ramen för nu gällande bestämmelser. Vi vill för vår del avslå propositionen därför att vi på goda grunder misstänker att den kommer att användas för att hindra eller fördröja den viktiga reform som behövs. Ingen kan förneka att det förekommer ett ökat antal värnpliktsvägrare — det har talats och skrivits mycket om detta — samtidigt som avslagsprocenten för ansökningar om vapenfri tjänst stigit. Ett införande av det värnpliktsalternativ, som vi föreslår i vårt motionspar, skulle emellertid kunna medverka till en annan utveckling. Jag vill begagna tillfället att nu särskilt peka på att vad vi föreslår kan innebära ett nog så effektivt skydd för vår fred och för vår oavhängighet utöver de traditionella former som hittills har tillämpats. Man måste i dag varna för en alltför snäv begränsning av försvarets innebörd. I detta får inte bara inbegripas nu existerande och brukliga försvarsformer, dvs. militärt försvar och vanlig civil värnplikt. Detta betraktelsesätt är förlegat. En allt större opinion begriper att världsfreden kräver en nyorientering av vårt tänkande. Denna opinion blir starkare och starkare för var dag som går, och den måste till slut tillmötesgås. Så har inte skett i propositionen i detta ärende, och vi vidhåller därför vårt yrkande.

Herr talman! Jag vill bara helt kort konstatera att herr Mellqvist är på reträtt — det råder inte överensstämmelse mellan hans ståndpunkt i enmansutredningen och den som han nu intar. Med tillfredsställelse konstaterar jag att herr Mellqvist alltså har vikit av från sina egna förslag i utredningen. Jag hoppas att detta kan leda fram till att det verkligen skapas nya lagliga förutsättningar, så att man går de nya vägar som herr Mellqvist talade om.
Herr talman! I sitt första anförande sade herr Mellqvist att den utbildning som nu föreslås skall få ett mycket högt meritvärde, och det ifrågasätter jag inte. Att "detta skulle kunna komma u-länderna till godo ifrågasätter jag däremot, ty ingen tjänst föreslås i u-länderna. Tvärtom skall de utbildade föras ut på den öppna marknaden och alltså kunna användas av dem som betalar bäst. Med det perspektivet för ögonen och med tanke på allt större multinationella företags marknadsföring kan man lätt räkna ut vem som skulle kunna få nytta av detta. Utbildningen garanterar alltså endast att totalförsvaret får hjälp men inte att u-länderna får det. Herr Mellqvists uppfattning om vad som är nödvändigt i dag stämmer inte överens med vår. Herr Mellqvist tycker att vi skall vänta, som det också står i utskottets utlåtande, medan vi tycker att tiden verkligen är mogen att göra en förändring. Naturligtvis har var och en rätt att ha sin uppfattning, men nog tycker jag att herr Mellqvist har varit något på glid i denna debatt. Jag hoppas att han snarast möjligt fortsätter att glida vidare så att han kan stödja att vi får den önskade revisionen.

Herr talman! Jag tror att vi skall vara glada över att en diskussion här i kammaren och i riksdagen kan leda fram till någonting och att vi inte låser våra positioner så mycket att det blir omöjligt att komma vidare. Jag vill gärna säga detta med anledning av de senaste inläggen. Det förslag vi nu behandlar ser jag som en inkörsport till en alternativ tjänst för värnpliktiga. Herr Mellqvist sade att förslaget utgör en Öppning, och på den punkten är vi överens. Jag hoppas att det rätt snart skall bli möjligt för oss att komma fram till det vi syftar till i detta avseende. Bakom de socialdemokratiska motionärernas synsätt ligger tanken om ett vidgat försvarsbegrepp. Det bör omfatta 1. försvaret och 2. utrikespolitiken — inom denna bör då inrymmas de frågor som har med FN och diplomatin att göra — och 3. u-hjälpen. Jag tror att man måste lära sig att se dessa saker som en enhet i vår politik. Det är klart att gränsdragningar alltid kommer att ske här, men i stort sett är detta ett block som vi har att arbeta med i vår gemensamma försvarsoch utrikespolitik. Detta gör att vi inte finner Ööppnandet av en alternativ tjänst särskilt märkvärdigt, eftersom denna enligt vår uppfattning bör bli en tjänst bland andra för dem som får värnpliktstjänstgöring. I propositionen talas om kategoriklyvning, men vi vänder oss emot en sådan beteckning. Om man skall öppna möjligheterna för en alternativ tjänst som motionsförslaget innebär, måste man troligen öka tiden för de värnpliktigas tjänstgöring. En sådan princip tilllämpas när det gäller befälsutbildningen, och då kan man naturligtvis också här tänka sig en sådan. Tjänstgöringen får då anpassas till de krav man måste ställa på dem som går ut. Jag skulle tänka mig att man kommer att hamna någonstans mellan två och tre år. Utbildningen för biståndsverksamheten skall bedrivas här hemma. Den synes väl lång. Man kanske skulle kunna minska den med tre månader och läg ga på ytterligare några månader för att vederbörande skall få realistisk tjänst utomlands. Jag tror att man i det avseendet måste jämföra med fredskåren. Det är heller inte något märkvärdigt att tänka sig ett uppskov. Uttagningen sker på ett tidigt stadium men sedan bör man kunna göra ett uppskov. Jag för min del kan knappast tänka mig att sända ut folk till u-länderna innan de fyllt 22 år. Den lilla erfarenhet jag själv skaffat mig under en resa i Afrika och under vilken jag tittade på fredskårsarbetet sade mig detta ganska tydligt. USA och England skickar t.ex. ut s.k. school-leavers vid 17—18 års ålder eller någonting däromkring. Dessa skall sedan tjänstgöra som t.ex. lärare under en enda säsong i något u-land. Detta är inte någonting att ta efter. Jag tror att vi i Sverige vunnit mycket när det gäller t.ex. fredskåren. Vi har i fråga om denna krävt såväl högre ålder som ordentlig yrkesutbildning i hemlandet. Det har också talats om språkutbildningen. Här tror jag att man tagit upp en fråga av väsentlig betydelse. Språksvårigheterna lägger ju hinder i vägen för många som vill tjänstgöra. Herr Mellqvist säger att vi här kommer att få en utomordentligt bra utbildning, och det vill man gärna instämma i. Utskottet skriver — det har apostroferats av flera i debatten — att man så småningom kan vänta en revision om Kungl. Maj:t finner en sådan nödvändig. Jag kommer, med mycket stor tvekan, att rösta för utskottet, eftersom det har en skrivning som man till nöds kan acceptera. När man tillhör regeringspartiet har man ju ett visst förtroende för sin egen regering. Men jag lovar herr Mellqvist att vi återkommer i frågan om ingenting händer. Jag har den bestämda övertygelsen att vi ganska snart bör få denna alternativtjänst till stånd. Försvarsministern hänvisade i sitt uttalande till U Thants fredskår. Jag hälsar med mycket stor tillfredsställelse att man nu håller på att få en internationell fredskår, ty det är någonting som vi i Sverige har arbetat för ganska länge. Jag har tagit del i debatten om u-hjälpen under ganska många år, och jag minns när vi började med att försöka få fram juniorexperterna och mötte motstånd mot den tanken. Sedan försökte vi med fredskåren, och även då fanns det ett visst motstånd. Så småningom fick vi den emellertid, och jag tror att de flesta tycker att den är ett bra inslag i biståndsarbetet. Därför hoppas jag också att alternativtjänsten skall komma =<relativt snart. Till sist bara en annan anmärkning. Jag och många med mig är rädda för att klyftan mellan u-landsarbetare och dem som skall hjälpas blir alltför stor — u-landsarbetarna bildar getton i vilka de lever för sig själva. De står alltför långt från de människor som de är ute för att råda och hjälpa. Jag har en bestämd känsla av att vi ibland har syftat för högt när det gäller den formella utbildningen av experter. Om u-landsarbetarna och de som skall bli hjälpta kunde komma varandra närmare skulle mycket vara vunnet. Därför noterar jag också med tacksamhet att herr Mellqvist i detta sammanhang använder ordet utvecklingssamarbete. Herr talman! Jag har bara velat göra dessa reflexioner i anledning av utlåtandet och kommer alltså att med tvekan rösta för utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill deklarera att vi i statsutskottets första avdelning var helt överens om skrivningen på denna punkt. Jag kommer alltså att rösta för statsutskottets förslag. c. att också brist på sysselsättning för fordonet skulle utgöra en förutsättning för dispens;

Herr talman! I proposition nr 192 föreslås ett generellt bemyndigande för Kungl. Maj:t att, när synnerliga skäl föreligger, medge befrielse från automobilskatt. Förslaget härleder sig närmast från en skrivning som bevillningsutskottet gjorde i våras och där det begärdes att speciellt ägare av tunga lastbilar skulle få möjlighet att erhålla restitution. Fordonsskatterna är ganska höga, och om bilarna av en eller annan orsak måste stå stilla innebär det en ganska stor förlust för ägaren. Hittills har restitution kunnat erhållas endast om bilen stått stilla en hel kalendermånad och alltså inte om den stått stilla femton dagar i två olika månader. I den reservation som fogats till betänkandet föreslås en begränsning till tio dagar i stället för till 15 dagar enligt propositionsförslaget. En förutsättning skall vara att perioden sammanfaller med hel restitutionsmånad. Reservanterna har också ansett att det bör föreligga möjligheter till restitution om skatten uppgår till 3 000 kronor per år. Vidareé har vi som en av de förutsättningar som skall föreligga för erhållande av restitution också angivit sysselsättningssvårigheter. Dessa yrkanden har framförts i ett par olika motioner. Herr talman! Med dessa ord ber jag få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

"IT anslutning till propositionen har avgivits ett tiotal motioner, vilket är ett vittnesbörd om hur stort intresse dessa 'haturoch miljövårdsfrågor nu för tiden med all rätt tilldrar sig. '1 propositionen föreslås en skärpning av bestämmelserna i naturvårdslagen till skydd mot nedskräpning. En ny kommunal renhållningslag föreslås ersätta den nu gällande lagen om skyldighet att renhålla gata m.m. Fastighetsägare . föreslås fortfarande kunna åläggas att svara för renhållning av gångbana. Kommunen blir enligt förslaget skyldig att hålla rent på annan plats utomhus än som omfattas av gaturenhållning. I lagen om allmänna vägar införes skyldighet för staten att svara för renhållningen. av och utefter de allmänna vägarna, liksom också av rastoch parkeringsplatser och deras närmaste omgivning. Vidare skall kommunen bli skyldig ätt ta hand om och forsla bort hushålls 'avfall m..m. från all bostadsbebyggelse. Förslagen nödvändiggör vissa ändringar: i:allmänna ordningsstadgan, hälsovårdsstadgan och lagen om kommunåla renhållningsåvgifter. I propositionen anför depatementschefen inledningsvis att under senare år miljövården har blivit en växande samhällsuppgift. Efter intensiva påtryckningar från riksdagens sida tillkallades våren 1967 sakkunniga med uppdrag att utreda frågor om åtgärder mot nedskräpning. De sakkunniga döpte sig själva drastiskt nog till kommittén för ett renare samhälle — det är ett bra namn med tanke på uppdragets betydelse. Den 26 juni 1969 var kommittén klar med sitt betänkande. Kommittén arbetade således berömvärt snabbt i jämförelse med många andra utredningar, och detsamma må väl sägas om departementet. Av kommitténs förslag till lösningar för att komma till rätta med nedskräpningsproblemen har departementschefen i den nu föreliggande propositionen behandlat frågor om hanteringen av hushållsavfall, renhållningen av gator, vägar, parkeringsoch allmänna platser, bilvrak, förpackningar, forskning och kostnader. a Utskottet konstaterar inledningsvis liksom departementschefen att nedskräpningen utomhus till följd av växande avfallsmängd i förening med ökad befolkningskoncentration nått en sådan omfattning och tagit sådana former att lagstiftningsåtgärder måste tillgripas för att man skall komma till rätta med den.

nader, om ej gärningen sker på plats till vilken allmänheten icke äger tillträde eller har insyn, eller gärningen är ringa. Det är alltså en betydande skärp ning av straffen på denna punkt.

I remissen till lagrådet har inte närmare belysts, under vilka förhållanden gärning som innefattar nedskräpning skall anses vara ringa. Lagrådet har i sitt yttrande framhållit att den närmare gränsdragningen härvidlag uppenbarligen måste överlämnas åt rättstilllämpningen, en uppfattning som utskottet delar. Utskottet påpekar emellertid att lagrådet i sitt yttrande gjort vissa klarlägganden som kan tjäna till ledning då det gäller att avgöra, om en gärning skall bedömas som ringa eller inte. Jag skall inte närmare uppehålla mig vid vad lagrådet säger härutinnan. Utskottet delar givetvis uppfattningen att en information på detta område är mycket angelägen, men vi tror också att en straffskärpning på denna punkt är nödvändig om man skall komma till rätta med nedskräpningsproblemet.

Inom område med byggnadsplan skall kommun fullgöra motsvarande skyldighet i fråga om allmän väg. Skyldighet att vidtaga åtgärd som nu sagts gäller dock ej i den mån åtgärden skall vidtagas av staten som väghållare. Även i detta fall har avgivits en motion. Där har man framhållit, att kommunens åliggande att fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i 3 8 allmänna ordningsstadgan borde gälla fullt ut även inom område med :byggnadsplan. Utskottet delar motionärernas uppfattning om att det är önskvärt med en utjämning av ifrågavarande skiljaktigheter beträffande kommunens ansvar för renhållningen inom byggnadsplanelagda och stadsplanelagda områden. Utskottet har tidigare i år med anledning av motionsyrkande framhållit att det är angeläget att skillnaderna utjämnas i fråga om kostnaderna för gatuhållning inom stadsplanelagda områden och områden med byggnadsplan. Den 1968 tillsatta bygglagutredningen har enligt direktiven att pröva frågan om att förena stadsplan och byggnadsplan till ett detaljplaneinstitut. I samband härmed torde det bli erforderligt att överväga ansvarsfördelningen beträffande iordningställande och underhåll samt renhållning av gator och allmänna platser: inom detaljplanelagda områden. Man får förutsätta, att denna fråga i det sammanhanget kommer att utredas och bli föremål för åtgärder, och med det anser utskottet att motionärernas önskemål härvid: blir tillgodosedda.

Motionärer har yrkat att riksdagen skall besluta att kommunen skall åläggas denna skyldighet och att fastighetsägarna befrias från ansvaret härför.

Departementschefen har i propositionen också instämt i vad första lagutskottet anfört, och tredje lagutskottet finner för sin del inte anledning att inta en annan ståndpunkt. Utskottet vill framhålla, att den utveckling som ägt rum bl.a. på det tekniska området lett till att man nu har en helt annan tillgång till lämpliga maskiner och redskap, vilket i sin tur bör göra det lättare för kommunerna att överta detta underhåll. Men man bör först avvakta att kommunreformen har hunnit stabilisera sig, så att man får en bättre överblick över förhållandena inom detta område.

Enligt paragrafens nuvarande lydelse äger den tillämpning beträffande renhållning enligt hälsovårdsstadgan. Nu vill man slopa hänvisningen till hälsovårdsstadgan, men en motionär har framhållit att detta inte är lämpligt under ett övergångsskede. Jag skall inte uppehålla mig vid motiveringen härför, då jag vet att den kommer att framföras av en annan ledamot. En viktig fråga som livligt diskuterats i utskottet och som också tagits upp i motionerna gäller renhållningen av allmän väg inom och utom planlagt område. Enligt första stycket i 1 8 i förslaget till kommunal renhållningslag skall den skyldighet som kommunen enligt lagrummet har i fråga om renhållning av allmän väg inom planlagt område inte gälla åtgärd som staten skall vidta i egenskap av väghållare.

Frågan om bortskaffandet av snövallar som uppstått vid plogning liksom ansvaret för uppröjning av infarter till tomter och enskilda utfartsvägar har övervägts av vägsakkunniga, vilkas betänkande har remissbehandlats och är för närvarande föremål för beredning i kommunikationsdepartementet. Kungl. Maj:ts ställningstagande bör enligt utskottets uppfattning inte föregripas i denna fråga. En annan viktig punkt är också renhållningen av allmän väg utanför planlagt område. Kommittén för ett renare samhälle hade föreslagit att väghållarens renhållning av vägområde också skulle gälla för mark intill 50 m från det egentliga vägområdet inom området utanför stadseller byggnadsplan. Enligt den i propositionen föreslagna lydelsen av 5 a 8 i den allmänna väglagen begränsas väghållarens renhållningsskyldighet till att omfatta »mark till en bredd av 25 meter intill parkeringseller rastplats som hör till vägen, i den mån allmänheten har tillträde till marken>. Beträffande renhållningen efter den allmänna vägen har propositionen stannat för att den skall omfatta vägbanan och vad som enligt väglagen menas med vägbana. Utskottet anför att man kan räkna med att ungefär 10 m på vardera sidan av vägen tillhör vägområdet och att det bör åligga staten som väghållare att där svara för renhållningen. Vissa motioner har hållit fast vid kommitténs för ett renare samhälle förslag om 50 m och andra har stannat för 25 m. Vi har vid utskottets prövning funnit oss böra biträda propositionens förslag att renhållningen bör omfatta den mark som skall anses höra till vägbanan. Utskottet skriver bl.a.: »Förstagångsröjningen torde därför behöva bli omfattande och kräva en inte obetydlig insats av manskap och fordon.

En annan sak som har tilldragit sig mycket stort intresse i den allmänna debatten är frågan om förpackningarna. En betydande del av nedskräpningen i naturen utgörs som bekant av olika slags engångsemballage. Kommitten för ett renare samhälle har diskuterat föroch nackdelarna med engångsemballage av olika slag och fann därvid att fördelarna med dessa förpackningar är större än nackdelarna, varför något förbud mot sådana förpackningar inte borde utfärdas. Till denna bedömning anslöt sig sedan också inte mindre än 108 av 115 remissinstanser. Under det Jlagstiftningsarbete som bedrivits i anslutning till denna proposition har sedan frågan om förbud mot engångsemballage, särskilt engångsglas, diskuterats på nytt. Departementschefen kom därvid fram till samma uppfattning som kommittén för ett renare samhälle.

Utskottet har understrukit vikten av att genom statliga insatser i utveck lingsarbete och forskning få fram förpackningsmaterial, som från miljösynpunkt är mera ofarliga än de nu förekommande. Utskottet skriver att det utvecklingsarbete som nu pågår inom förpackningsindustrin bör = intensifieras och att insatserna där bör stimuleras av samhället. Vidare menar utskottet att med dagens högt utvecklade teknik bör det inte vara omöjligt att framställa ett emballage som vid destruktion inte skadar miljön och som snabbt bryts ned ute i naturen. I likhet med departementschefen erinrar utskottet om att miljökontrollutredningen har i uppdrag att lägga fram förslag till lagstiftning mot miljöfarliga produkter. En sådan lagstiftning bör innebära att förbud mot eller inskränkning i användningen av miljöfarligt emballagematerial skall kunna genomföras. Utskottet understryker vikten av att utredningens arbete på detta område bedrivs med största möjliga skyndsamhet, så att dess resultat kan redovisas i delförslag.

Utskottet anser emellertid att man först när resultatet av miljökontrollutredningens arbete föreligger bör ta upp frågan om en miljövårdsnämnd med uppgift att följa utvecklingen i fråga om de miljöfarliga produkterna, bl.a. de olika typerna av engångsemballage. Utskottet menar att en sådan kommitté bör vara underställd naturvårdsverket.

De föreslagna åtgärderna bör göra det möjligt att komma till rätta med problemen även på denna punkt. Tredje lagutskottet har också haft att behandla motioner om åtgärder mot oljespill och om destruktionsanläggningar för olja. Även därvidlag torde gällande lagstiftning göra det möjligt att i ganska stor utsträckning komma till rätta med problemen, men utskottet menar att det kan råda en viss tveksamhet om huruvida 23 8 naturvårdslagen omfattar även oljespillen. Utskottet anser det därför angeläget att denna tveksamhet undanröjs och ifrågasätter, om det inte i nämnda paragraf bör anges att nedskräpning genom oljespill inte får förekomma. Det finns olika kommittéer som arbetar med dessa frågor. Utskottet anser att naturvårdskommittén lämpligen bör ta upp dem i samband med den översyn av naturvårdslagen som sker inom ramen för dess arbete. Förslag om åtgärder i detta avseende kan därför förväntas från utredningen. Herr talman! Med hänvisning till denna summariska översikt över den föreslagna lagstiftningen och med anledning av vad tredje lagutskottet uttalat i sitt utlåtande nr 90 ber jag ati få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ett bifall till den proposition som vi nu behandlar kommer att leda till att kommunerna åläggs ett betydligt ökat renhållningsansvar, vilket blir ett viktigt instrument när det gäller att komma till rätta med många nedskräpningsproblem. Ingen kan ha någonting emot att vi får ett större miljövårdsansvar och att skärpta bestämmelser därför måste införas i lagstiftningen. Det föreslås obligatoriskt kommunalt renhållningsmonopol beträffande orenlighet från hushåll, hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. De skyldigheter som läggs på kommunerna innebär en väsentlig utvidgning av kommunernas nuvarande på frivilliga beslut grundade engagemang i fråga om renhållningen. Monopolet kommer att omfatta kommunens hela område, varigenom all fritidsbebyggelse men också permanentbostäder inom ren glesbygd berörs. De ökade skyldigheterna för kommunerna kommer att ställa dessa inför stora organisatoriska problem, och den tid på ett år som man i lagen räknar med för förberedande av de rent praktiska åtgärderna kommer säkerligen att visa sig otillräcklig. Det hade varit önskvärt med en något längre övergångstid för att kunna skaffa specialfordon och vidtaga andra åtgärder. Utskottet kan tyvärr inte dela den uppfattning som jag och några medmotionärer givit uttryck åt i motionen II: 1537, när vi föreslagit en ytterligare tidsfrist på ett halvt år. Men då får man räkna med att länsstyrelsen dispensvägen har möjlighet att ge vissa kommuner, som inte anser sig kunna hinna med de praktiska arrangemangen, en viss respittid — gärna efter relativt frikostiga principer under ett inledningsskede. Lagens ståndpunkt är att beslut om dispens skall fattas av statligt organ. Denna ståndpunkt vilar tydligen på den uppfattningen att kommunalt organ inte bör ges befogenhet att befria kommunen från en i lag fastslagen skyldighet. Härom är väl inget att säga, men dispensprövningen kommer förutom beslut av generell och principiell natur också att inrymma en mängd ställningstaganden av ren detaljkaraktär som fordrar god lokalkännedom och — vilket i detta sammanhang är det väsentliga — är svåra att förutse och för vilka förutsättningarna snabbt kan ändras. Man får räkna med att länsstyrelserna blir hårt belastade och också får stora svårigheter att bedöma i vart fall de mer individuellt betonade dispenserna. Vi motionärer framhåller att man borde kunna bortse från de principiella motiv som är grunden till att länsstyrelsen skall vara dispensmyndighet och i stället uppdra åt lämpligt kommunalt organ att verkställa dispensprövningen. Det organ som i så fall skulle ligga närmast till hands är hälsovårdsnämnden. Dess ställning som myndighetsorgan inom allmänna hälsovården och dess allmänna tillsynsfunktioner inom renhållningen borgar för att dispensprövningen skulle ske så att lagens syfte inte äventyrades. Men vi framhåller att om en sådan lösning av principiella skäl anses otänkbar bör det likväl vara en stor vinst om länsstyrelsen kunde tillerkännas rätt att i särskilda hänseenden delegera dispensprövningen till hälsovårdsnämnd. Sådan delegationsmöjlighet bör främst avse de detaljbetonade dispensfallen, vilket mera är ett uttryck för behovet att lösa praktiska tilllämpningsproblem än en önskan från kommunerna att undgå lagens konsekvenser. Länsstyrelsens prövning skulle då närmast i fråga om avfallshanteringen avse ett stort antal dispensansökningar, t.ex. frågan om total befrielse för vissa områden eller befrielse för visst slag av avfall och viss typ av bebyggelse. Länsstyrelsen måste också förutsättas kunna påverka den lokala dispensprövningen att ange allmänna riktlinjer för denna. För åstadkommande av viss likformighet i dessa bedömningar bör övervägas att söka upprätta centrala anvisningar i samråd med Svenska kommunförbundet. Vi motionärer utgår från att hälsovårdsnämnden förutsätts verkställa sin prövning med skäligt beaktande av såväl det objektiva behovet av ordnad renhållning som tillgängliga resurser. Det framhålls också att länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet över renhållningsfrågorna bör kontrollera hur den delegerade dispensbefogenheten används. Om skäl därtill föreligger bör ett delegationsuppdrag givetvis kunna återkallas. Utskottet har som jag sagt ställt sig positivt till motionen II: 1537 men anser att motionens syfte bör kunna tillgodoses utan den komplettering av lagen motionärerna hemställt om. Svenska kommunförbundet ser mycket allvarligt på denna fråga, och dess tjänstemän har efter kontakt med hälsovårdsnämnderna och kommunstyrelserna kommit till insikt om att den praktiska handläggningen kan bli mycket besvärlig till följd av ärendenas art och stora antal. Det tar sin tid att anpassa en ny lag till de praktiska förhållandena, och därför är det erforderligt att behandlingen av dispensärenden sker så tidigt som möjligt. Ett förtroendefullt samarbete mellan kommuner, hälsovårdsnämnder och länsstyrelser är vad motionärerna åsyftat, och vi vill försöka medverka till att den nya lagen får sin slagkraft så snabbt och så tidigt som ske kan. Det är bättre att se detta problem precis som det föreligger i dag och som framgår genom de kontakter som tagits med olika kommuner och myndigheter. Det är därför jag här i denna kammare starkt vill framhålla önskvärdheten av att länsstyrelserna beaktar de synpunkter som framkommit i motionen och som också kommit till uttryck i utskottets skrivning, även om den inte är fullt så positiv som motionärerna har räknat med. Motionärerna utgår från att länsstyrelserna på allt sätt skall medverka till att lagens tillämpning på ett smidigt sätt kan anpassas till de lokala förhållandena. Jag tror att det är bättre att redan nu vara förutseende och inte senare visa sig vara efterklok. Det är därför vi betonar detta. Utskottet har biträtt motionärernas förslag att även hälsovårdsstadgans be stämmelser skall införas i 1 § jämte bestämmelserna om kommunala renhållningslagen. Detta är något som vi noterar med största tacksamhet och är glada för att det kommit till uttryck. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag, men jag vill gärna framhålla betydelsen av att man beaktar de praktiska konsekvenserna.

Herr talman! Vi har i dag att ta ställning till en ny renhållningslag. Utskottets ordförande och även herr Svenning har i detalj redogjort för utskottets ställningstagande vad avser lagförslaget. Jag kan instämma med såväl utskottets ordförande som herr Svenning i att det är bra att vi får en lag som säger ifrån var ansvaret skall ligga och att kommunerna får ta på sig detta ansvar. Vad som också är bra är att vi kommer att få en ökad upplysning och propaganda kring våra nedskräpningsproblem. Vad man emellertid saknar i både lagförslaget och i utskottets förslag är åtgärder som begränsar utflödet av engångsförpackningar. 1966 behandlade allmänna beredningsutskottet fyra motioner från socialdemokraterna, moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet, där vi tog upp de problem som den ökade nedskräpningen inneburit. Dessa motioner hade olika yrkanden från överläggningar mellan tillverkare av öl och läskedrycker med socialstyrelsen om ett frivilligt förbud mot engångsglas, på samma sätt som man lyckats genomföra ett förbud i Norge. Orsaken till att dessa fyra motioner väcktes var att man framför allt från olika håll — bl.a. från Pajala och Östergötlands länsstyrelse — i skrivelse hade begärt att åtgärder skulle vidtagas. Socialstyrelsen lät med anledning av skrivelsen från Östergötlands länsstyrelse vidtaga ett mycket omfattande remissförfarande. Som framgick av remissyttrandena hade man liksom i dag självfallet olika uppfattningar om hur vi skulle kunna komma till rätta med engångsglasen. Med anledning av propositionen har jag och fyra medmotionärer — det rör sig om en fempartimotion -— framfört ett yrkande om ett generellt pantsystem för både engångsglas och returglas för läskedrycker. När frågan behandlades i allmänna beredningsutskottet år 1966 hade vi fått ett utflöde av glas som man inte hade räknat med. År 1960 förekom på den svenska marknaden 3 miljoner engångsglas, år 1962 var antalet uppe i 29 miljoner, år 1964 i 154 miljoner, år 1965 i 243 miljoner och år 1968 hade vi ett utflöde av 340 miljoner engångsglas. Hur är det möjligt att ett företag på ett så smidigt sätt har kunnat marknadsföra en produkt som i detta fall? Det hela började under 1950-talet när ett företag köpte upp ett stort antal förpackningsindustrier och glasbruk. Man lyckades lansera idén med en flaska som bara fick användas en gång, trots att den till sin funktion mycket väl kunde användas flera gånger. Tanken bakom denna engångsförpackning var att den skulle förbilliga hanteringen för handeln, och man fann naturligtvis också på det hållet att man skulle kunna pressa ned sitt lönekonto. De externa kostnaderna, som läggs på samhället, var emellertid litet svårare att avläsa. Här har uppkommit kostnader som på intet sätt står i rimlig proportion till de besparingar som handeln gör; det framgår av olika utredningar som har företagits. Låt oss se på den som arbetsmarknadsstyrelsen gjorde i Norrland! Man rensade en del vägar i Norrbottens län från engångsglas, och den framräkning som gjordes visade att det skulle kosta 100 kronor per kilometer, eller sammanlagt ungefär 10 miljoner kronor, att städa de svenska vägarna. Naturligtvis har kommuner i andra delar av landet också tagit upp dessa frågor och undersökt vad engångsglasen kostar samhället. I Katrineholms stad plockade man upp 26 000 engångsförpackningar, och det arbetet kostade 50 öre per förpackning. Är det verkligen rimligt att det allmänna skall behöva ta på sig dessa stora externa kostnader, medan förtjänsten i första hand går till producenten och i viss mån också till detaljhandeln? Självfallet skall det allmänna ansvara för vad det kostar att hålla rent i vår natur och i våra tätorter, men är denna väldiga kostnadsövervältring befogad? Bör inte nedskräparen och producenten stå för dessa kostnader? Både Kommittén för ett renare samhälle och utskottet anser att något ingripande mot engångsglasen inte bör göras. Från handelns sida gör man gällande att dessa innebär en samhällsekonomisk vinst, eftersom man slipper de hanteringskostnader som returglas kräver. Vi motionärer hävdar att ett pantsystem bör tillämpas och att panten bör motsvara inte nyglaspriset utan vad konsumenten anser sitt besvär med att lämna tillbaka en flaska vara värt. Både utredningen och utskottet har den uppfattningen att det inte är möjligt att ha ett pantsystem eftersom pantpriset i så fall måste sättas högre än nyglaspriset. Därmed tycker man att man kan avfärda det hela. Man menar att enskilda kan åka till glasbruk och köpa buteljer för att sedan sälja dem i handeln. Även enskilda som köper nyglas från glasbruken får hanteringskostnader — de måste ha bilar, de måste skaffa sig backar som ingår i modulsystemet inom livsmedelshandeln och de skall sedan åka omkring och försöka sälja flaskorna i affärerna. Handelns folk har svårt att förstå en sådan argumentering. Det går näppeligen att komma till en livsmedelshall och avbörda sig en vagnslast returglas. För att ett pantsystem över huvud taget skall fungera anser utskottet och ut redningen att det måste kombineras med ett kvittosystem. Något av förslagen borde man kunna ansluta sig till. Men när utskottet först säger att man kan åka och köpa flaskor hos glasbruken och sedan säger att man också måste ha ett pantsystem så går det inte ihop. Man får ju inga pantkvitton vid glasbruken så att man kan sälja buteljerna i en affär. Jag har svårt att förstå det resonemanget. Statskontoret var för sin del inne på linjen att man skulle införa ett pantsystem. De flesta politiska partierna har såvitt jag vet uttalat sig mot engångsglasen. Men när frågan sedan kom upp i utskott. och riksdag fanns inte samma intresse kvar. Glaset är ett av våra äldsta förpackningsmaterial. Det har många fördelar — det är billigt, estetiskt tilltalande, lätt att forma, tätt och hårt. Det skyddar varan och ger ingen smak. Men det har nackdelar också, bl.a. är det skört. Vid 1960-talets början började vi få stor erfarenhet av vad krossat glas i naturen kan föra med sig. Under en tioårsperiod har vi lärt oss så mycket att de flesta människor här i landet nu har en bestämd uppfattning därom. Utskottet uttalade 1966 att hänsyn bör tas till vad allmänheten tycker. Men remissinstanserna har suttit och bevakat sina revir och inte tagit någon som helst hänsyn till allmänhetens önskemål. Folksams undersökning 1969, som var mycket seriös, visade att 83 procent av svenska folket vill ha ett förbud mot engångsglas. Och utskottet är inte ens berett att pröva frågan om ett generellt pantsystem för öl och läskedrycker! För att återkomma till skadefrekvensen: Det har framgått av utredningen att 90 procent av alla skärskador i naturen förorsakas av glas och att ca 25000 personer skadar sig varje år. Man frågar sig då om det inte vore rimligt att försöka finna ett system som kunde sätta stopp för den utvecklingen. Därför har vi i motionerna 1: 1320 Vi tror att det skulle vara ett verksamt medel att begränsa en av de främsta källorna till nedskräpningen. Pantprissättningen bör utgå från konsumenternas värdering av besväret att återlämna tomglas och inte från tomglasens värde för bryggerierna. Vi anser det vara fullständigt felaktigt att samhället, som nu är fallet, skall subventionera förpackningsindustrins och nedskräparnas verksamhet. Det är rimligt att dessa i framtiden själva får betala dessa kostnader. Herr talman! Med dessa ord ber jag få yrka bifall till reservationen III av herr Sellgren.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Andersson i Örebro att intresset för att få en lösning på dessa problem fortfarande finns kvar. Men vi tror inte att det av motionärerna föreslagna pantsystemet ger oss möjlighet att komma till rätta med problemet. Förslaget tål faktiskt inte en kritisk granskning. Vad skulle det hela leda till? Jo, det blir ett ökat krångel och ökad administration, och det kommer säkerligen inte att ge den effekt motionärerna räknat med. Jag erkänner gärna att detta är ett oerhört svårt problem. Jag tror inte att det är möjligt att komma till rätta med det på annat sätt än genom att man sätter sig ner och noga penetrerar, hur man på olika vägar skall kunna åstadkomma en lösning. Det behövs forskning, försöksverksamhet och utvecklingsarbete när det gäller engångsförpackningarna och förpackningsmaterial över huvud taget. Men framför allt behövs det upplysning.

Människorna har krav på att bli snabbt expedierade, att kunna rusa in i affären och riva åt sig varor i engångsemballage så kvickt som möjligt och få dem till lägsta möjliga pris. Det är ju ett rimligt krav. De packar sedan sin väska för utflykten på lördagen och söndagen. Ungarna är med, och engångsglas och andra emballage slänges ut genom fönstret eller lämnas kvar i backen; ansvaret tycks vara helt borta. Sedan får det allmänna ta hand om skräpet. Den allmänhet som åstadkommer denna förorening är ju skattebetalarna, och man får alltså betala kostnaderna antingen som konsument eller som skattebetalare. Nästan alla svenskar är lika goda kålsupare när det gäller att skräpa ner i naturen.

Herr talman! Jag kan inte riktigt instämma i vad herr Grebäck sade om att vi alla som skattebetalare får svara för de kostnader som nedskräparna åsamkar samhället. Jag har väldigt svårt att förstå att vi alla skall betala för att de slarviga människorna bär sig illa åt. Herr Grebäck tror inte på ett pantsystem. Han tror på forskning, och han tror på upplysning. Å andra sidan säger han att han inte tror på upplysning, eftersom människorna kastar ut det här skräpet genom bilfönstret under sina söndagsutflykter. Vad beror det då på att människorna gör så? Jo, det beror naturligtvis på att det nu blivit billigare att skräpa ner. ieturglasen har ju inte stort värde för konsumenten — man får 5—10 öre per glas när man lämnar tillbaka dem — och engångsglasen har över huvud taget inget värde. Eit välavvägt pantsystem som kan styra tillbaka giasen till dem som har sålt dem är det enda rimliga. Jag har mycket svårt att förstå hur man annars skall kunna komma till rätta med detta problem, trois att man har föreslagit en lagskärpning. Rikspolisstyrelsen har uttalat att man inte har folk att följa upp en sådan lagskärpning. Vi vet ju alla i vilket besvärligt läge polisen i dag befinner sig. Några möjligheter att se till att bestämmelserna i naturvårdslagen efterlevs har man inte. Jag tror inte vi kan räkna med att få någon bättre tingens ordning på det sättet. Om svenska folket i fortsättningen skall vara ute i naturen så gäller det att verkligen se sig för. Skall man gå barfota kommer man att få precis samma problem med skärskador i framtiden som nu. Hade de politiska partierna och utskottet haft något till ambitioner skulle de ha framlagt ett förslag som gjorde det möjligt att styra bort engångsförpackningarna från naturen.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Andersson i Örebro att vi inom Kommitten för ett renare samhälle har haft hearings med företrädare både för ideella organisationer och för folkrörelser m.fl. från hela Sverige. Vi har informerat om dessa frågor och även fått tillfredsställande svar. Det är ju inte bara glasen det gäller utan i minst lika hög grad burkarna, plasten osv. Medan kommittén arbetade var det glasen som dominerade i början, men när vi slutade vårt arbete var det burkarna. Ingen vet vad som kommer i framtiden. Därför är det riktigt som tredje. lagutskottets ordförande säger: Man bör överlåta åt miljöutrednings kommittén att göra vissa erinringar och stå för uppläggningen av det hela. Vi har också — det bör noteras här — fått med producenterna i en kampanj. Det har bildats rikskommittén Håll Sverige Rent. Till denna kommittés arbete har Sveriges riksdag anslagit en halv miljon och näringslivet en halv miljon. Den är nu i färd med att lägga upp en kampanj över hela linjen. Låt mig citera några avsnitt ur kommitténs Arbetsuppgifter.

Det är tydligt att man inte får sikta in sig på en enda sak såsom engångsglasen; man måste ta med allt som skräpar ned i naturen.
Herr talman! Vi kan väl slå fast, herr Svenning, att engångsglaset är den engångsförpackning som är den största miljöfaran. Det vet man om man över huvud taget följt den debatt som förts i denna fråga. Herr Svenning sade i sitt anförande att vi bör se på problemen sådana de är i dag. Men det skulle vi ju ha gjort för tio år sedan, när denna glasflod började. Men så skedde inte. Sverige är faktiskt det enda land i Norden där detta problem uppstått. Det tycker jag är ganska underligt. Vi kan bara konstatera att vi med de i propositionen och utskottets utlåtande föreslagna åtgärderna kommer att få läsa dessa annonser. Det är bra med upplysningar, t.ex. om de 25 000 personer som årligen skär sig och om flickan i Hägersten som skar sig på en glasflaska och fick sys ihop med 40 stygn. Vi får nog räkna med att antalet skärskador kommer att öka betydligt. Den erfarenheten har man gjort på de kirurgiska avdelningarna på våra sjukhus.

Herr talman! Jag vill säga till herr Andersson i Örebro att vi alla är lika indignerade över skärskador och andra skador som inträffar på grund av nedskräpningen och att vi alla är lika upprörda över nedskräpningen med engångsglas, men här gäller det en praktisk fråga, hur vi skall komma till rätta med detta problem. Då säger herr Andersson: Förbjud engångsglasen! Ja, jag går gärna med på det, om vi har någonting att ersätta dem med. Då säger herr Andersson, att vi kan lösa problemet genom att tillämpa ett pantsystem för vanliga glas, så att folk inte kastar dem efter sig. I stället för engångsglasen kommer man då att använda permanenta glas, som folk snällt och villigt bär tillbaka till affären för att få några tioöringar. Nu gör sig svensken i allmänhet emellertid inte något besvär för ett par tioöringar — det var längesedan i världen. Jag tror inte att detta förslag innebär någon lösning. Gör i stället som vi föreslagit i centerpartimotionen och som utskottet uttalat sin anslutning till: Utred de här frågorna så fort som möjligt, tillsätt en samarbetsnämnd med företrädare för naturvårdsverket, emballagetillverkarna osv. och försök på teknisk väg med hjälp av forskning få fram ett emballage som inte utgör en miljöfara. Då är tiden inne att förbjuda engångsglasen och ölburkarna.

Herr talman! Jag vill kraftigt understryka att det nu har inträtt ett nytt förhållande på detta område. Varhelst herr Andersson i Örebro går i naturen ser han att folk slänger ölburkar omkring sig. Risken för skärskador av dessa burkar är uppenbarligen lika stor om man avskaffar engångsglasen. Tredje lagutskottet har uttalat att vi alla är intresserade av att nedskräpningsproblemet blir löst, men vi tror det är bäst att avvakta den nu sittande miljövårdskommitténs arbete och sedan återkomma med en gemensam uppläggning. Det är nämligen inte bara engångsglasen som skräpar ner i naturen och medför uppenbara risker för människorna, utan det gör nästan alla förpackningar. Frågan gäller således inte bara engångsglas eller returglas, och den gäller heller inte bara burkar o.d. Också plasten utgör en stor fara, eftersom luften påverkas negativt om vi bränner plasten. Alla dessa ting gör det nödvändigt att vidta en översyn. Därför har utskottet anslutit sig till motionsyrkandet och kommitténs yrkande om tillsättande av en miljövårdsnämnd men anser att den nu sittande utredningens resultat bör avvaktas. Alla är vi lika medvetna om att effektiva åtgärder måste vidtas över hela linjen. Herr Andersson säger att detta problem bara förekommer i Sverige. Jag reste nyligen runt i Italien och Frankrike och iakttog hur det såg ut utmed vägarna där. Det behövs nog en renhållningskampanj över hela världen, och det är nödvändigt att vi för vår del startar i vårt land så snart som möjligt.

Herr talman! Vi har i vårt land en mycket stor tillgång i en rik och omväxlande natur. Vi har än så länge stora orörda fjällområden, även om regeringen har naggat dem alltför mycket i kanten, nu senast genom beslutet om utbyggnad av Ritsem. Vi har milsvida skogar med rika möjligheter till friluftsliv till följd av vår unika allemansrätt, som ger envar möjlighet till promenader, till orientering, till camping, till bäroch svampplockning. Vi har stora förutsättningar att tillfredsställa dem som har särskilt intresse för fiske och jakt. Vi har ovanligt långa och omväxlande kuster och mängder av insjöar med vitt skild karaktär. Vi har stora områden med ekängar, björkhagar och öppna marker som tillhör det kulturlandskap som dock, tyvärr, håller på att minska betydligt, beroende på den hastiga avfolkningen av landsbygden. För alla som lärt sig att älska vår natur med fjäll, skog, äng och sjö har den fråga som berörs i tredje lagutskottets utlåtande nr 90 blivit något av en hjärteangelägenhet. Med förvåning och sorg följer man utvecklingen mot en allt intensivare nedskräpning av vår vackra natur. Allvarligast är ju utsläppet av alla de avfallsprodukter från samhällen och industrier som påverkar balansen i naturen och som förändrar och förfular landskapet, t.ex. genom igenväxning av sjöar och landområden. Särskilt allvarliga är alla utsläpp av gifter av olika slag — kvicksilver, DDT, PCB och herbicider — som påverkar växtoch djurlivet negativt och som i sista hand kan utgöra hälsorisker för människan. Det som vi här närmast skall diskutera är den mera ofarliga men med hänsyn till trivseln i samhället beklagliga nedskräpningen i naturen, som har nått en sådan omfattning att den blivit ett verkligt stort samhällsproblem. Det är ingen uppbygglig syn att från kupé fönstret på ett tåg titta ut på banvallarna eller att från bilen se ut över landsvägar och rastplatser eller att konstatera hur det samlas skräp utefter våra kuster, vid sjöarna och ute i skärgården. Den moderna förpackningsindustrins produkter av mångfaldiga slag finns överallt i rik variation: papper, plast, plåt och glas. När man åker tåg kan man på en liten skylt som sitter under alla fönster i tågkupéerna läsa: »Kasta inte ut föremål som kan vålla brand eller annan skada.» Jag har ofta funderat på denna formulering. Vad är det man inte får kasta ut? Jo, inte cigarrettstumpar och inte flaskor som kan gå sönder. Däremot lämnas ju indirekt uppmaning att kasta ut papper och annat skräp på banvallen, och därför är det kanske inte så underligt att det ser ut som det gör för närvarande. Utskottet hade att ta ställning till en motion om att SJ skulle ha ansvaret för städning av banvallarna. Den motionen avvisades helt korrekt, på grund av att den inte kunde behandlas i detta sammanhang, som inte gäller enskilt område. Jag hoppas dock att vi vid ett annat tillfälle kan återkomma till saken och ge SJ i uppgift att hålla snyggt på banvallarna. Jag hoppas att vi snart kommer ifrån det verkligt besvärande förhållandet att toalettavfall släpps ut direkt på banvallen — jag vet att man arbetar på en förbättring i det avseendet. Vi skattar i vårt land friheten högt — bl.a. friheten att få njuta av naturen — men hur är det med ansvarskänslan? Biskop Thomas skrev en gång: »Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring», men han fortsatte: »för den som frihet väl kan bära». är det kanske så, att nutidsmänniskan har svårt att bära friheten, att vi inte i tillräcklig grad har fostrats till frihet under ansvar, bl.a. ansvar för den underbart vackra natur som i så stor utsträckning kan anses vara vår gemensamma tillgång? Tyvärr tror jag, herr talman, att man måste svara ja på den frågan. Jag hälsar med tillfredsställelse de olika förslag som har framlagts i propositionen och som utskottet har tillstyrkt och något vidareutvecklat. När ansvarskänslan saknas är det uppenbarligen nödvändigt att skärpa bestämmelserna och skärpa straffen, och naturligtvis är det bra att man får en klar ansvarsfördelning mellan olika myndigheter för renhållningen i naturen, efter vägarna och i samhällena. Jag skall inte kommentera utskottets olika förslag — det har herr Grebäck och herr Svenning redan gjort. Jag har anslutit mig till utskottets utlåtande och är glad för den positiva skrivning som utskottet har framlagt i anledning av våra motioner. Det innebär förbättringar i jämförelse med propositionen. Inte minst är det tacknämligt, att utskottet gör något av en beställning när det gäller den miljövårdsnämnd som Kommittén för ett renare samhälle har föreslagit. Det är många förslag som genomförs nu, men det är möjligt att de kommer att visa sig otillräckliga, och det kanske blir så, att även en hel del av de motionsförslag som har framförts, t.ex. det som herr Andersson i Örebro talade om nyss, ganska snart måste förverkligas. Men jag tror att det är mycket bra, att man får sakkunniga som kontinuerligt följer utvecklingen och som är beredda att mycket snabbt föreslå ytterligare åtgärder, om det visar sig nödvändigt. Jag tror alltså att de konkreta bestämmelser som utskottet tillstyrker kan vara tillräckliga men att det också snart kan bli erforderligt att gå vidare. Framför allt tror jag att det åtminstone på lång sikt är angeläget, att vi kommer till rätta med underlåtenhetssynderna i fråga om fostran till gemensamt ansvar för vår natur. Därför ställer jag för min del kanske de största förväntningarna till den riksomfattande kam panj som herr Svenning talade om och som beräknas pågå i minst tre år under medverkan från stat, kommun och näringsliv; både departementschefen och utskottet har erinrat om detta. Jag hoppas att kampanjen i stor utsträckning kommer att rikta sig till de unga, inte minst i skolorna, som säkerligen är öppna för en positiv påverkan i detta avseende. Och ungdomarna kan sedan i sin tur påverka den äldre generationen i dess handlande.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

Herr talman! Efter det rätt långa replikskifte som har förekommit här angående engångsglasen skall jag inskränka mig till att i korthet kommentera den motion som herr Strömberg och jag har väckt i denna kammare. Det är några saker som man tydligen är helt ense om. Det är först och främst att något måste göras mot speciellt engångsglasen. Man är överens om att det måste ske snabbt, och man är tydligen också överens om att upplysning inte hjälper för att klara av frågan. Vi motionärer instämmer i detta och drar konsekvensen genom att föreslå förbud mot engångsglas. När utskottet har behandlat dessa motioner, har det i sitt utlåtande på s. 69 hänvisat till att 108 remissinstanser av 115 har bedömt engångsförpackningar vara till större nytta än skada. Jag vill understryka att dessa uttalanden gäller engångsförpackningar i allmänhet. Vad vi motionärer har skjutit in oss på är ju flaskor för öl och läskedrycker. Jag vill på den punkten hänvisa till en annan utredning som har gjorts av Folksam och som grundade sig på ett ganska stort material. I det sammanhanget ställde man en fråga av följande lydelse: >Om regeringen beslöt att förbjuda nedanstående varor och industrier på grund av deras miljöpåverkan, vad skulle Ni tycka om ett sådant beslut?» Därvid frågade man bl.a. om förbud mot engångsglas. 83 procent av de tillfrågade svarade, att de skulle med tillfredsställelse hälsa ett sådant beslut. Jag tycker att detta säger något om vad allmänheten anser om denna sak. Det torde stå över all diskussion att förbud mot engångsglas för öl och läskedrycker skulle leda till lägre kostnader för samhället i dess helhet. Herr Andersson i Örebro nämnde en del siffror för vad det kostar att ta reda på glasen. Jag såg häromdagen i en av min hembygds tidningar, att en åtta års grabb hade samlat ihop 2000 tomflaskor. Det var duktigt gjort av grabben, men den stora mängden flaskor vittnar om betydande nonchalans och slarv från värmlänningarnas sida, och likadant är det över hela landet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motionsparet I: 1314 och II: 1533 och i andra hand till reservationen III.

Herr talman! Låt mig konstatera att det utskottsutlåtande som kammaren nu behandlar i anslutning till proposition nr 157 gäller för miljöoch naturvården mycket väsentliga frågor, som i och för sig skulle kräva en djupgående analys och en ganska lång argumentering. Kammarens ledamöter arbetar emellertid under tidspress, och jag skall därför försöka fatta mig relativt kort.

Detta krav har också ställts i motionen. Nedskräpningen efter våra vägar, kring våra rastoch uppställningsplatser är inte värst inom det närmaste området utan en bit från rastplatserna. Folk bekvämar sig att gå 10—15 meter för att slänga bort skräpet, och därför förekommer den svåraste nedskräpningen 40—50 meter från rastplatserna. Vi har därför funnit propositionens förslag alltför snävt tilltaget. Var och en som parkerar bilen vid ett rastställe utefter vägarna kommer att göra precis samma erfarenheter som vi, nämligen att nedskräpningen inte är värst närmast rastplatserna utan en bit därifrån. Detta är tyvärr mycket mera accentuerat i närheten av städer och andra samhällen, och på sina håll är situationen mycket besvärande. Utskottet har på denna punkt anslutit sig till propositionen. Visserligen föreligger en reservation i vilken krävs renhållning intill 25 meter vid sidan av vägrenarna, men jag har funnit detta alltför snävt tilltaget och ser därför ingen anledning att ansluta mig till reservationen. Skall det vara någon mening med det hela bör man bestämma sig för 50 m. I vår motion har vi också tagit upp de problem som uppstår vid parkering av husvagnar. När samhället nu åläggs ett betydande ansvar för renhållningen, framför allt på kostnadssidan, måste vi också undersöka hur nedskräpningen uppkommer och hur man skall kunna hindra att den blir alltför stor. Antalet husvagnar har ökat mycket snabbt, och så beräknas även bli fallet under de närmaste åren. Parkeringen av husvagnar sker så att säga fritt. Utefter våra stora turistleder står det husvagnar uppställda överallt i terrängen i närheten av vägar och stränder, men det är speciellt på sådana ställen som vi minst av allt skulle vilja att de förekom. När man är ute och bilar är det väl naturligt att man söker sig till ett naturskönt ställe och parkerar där. I och för sig är det ingenting att förmena människorna. Men det innebär att vi får en våldsam nedskräpning i de marker som är de käraste strövområdena för dem som bor på platsen. Därför har vi motionärer funnit det vara rimligt att man undersöker möjligheterna att införa restriktioner som begränsar eller hindrar långtidsparkering av husvagnar på andra platser än sådana som är särskilt upplåtna för det ändamålet. Bestämmelser härom skulle t.ex. kunna införas i vägtrafikförordningen. Vi motionärer har också i dessa stycken mött sympatier från utskottets sida. Jag vill citera vad utskottet skriver: »Såsom motionärerna anfört har antalet husvagnar ökat kraftigt under senare år. Genom att många husvagnsägare parkerar under längre tider inte bara på därför avsedda platser utan också på andra ställen längs vägarna skapas på sina håll avsevärda sanitära olägenheter. Enligt utskottets mening kan det förutsättas att detta problem följs med uppmärksamhet av berörda myndigheter och att restriktioner övervägs om så befinnes erforderligt.» Jag betraktar detta som en sympatiyttring från utskottets sida. Utskottet har fastslagit att vad vi anfört i motionerna med största sannolikhet är riktigt; det skapas sanitära olägenheter. Längre än så har utskottet emellertid inte velat gå. Och även om jag inte förnekar att det kan vara trevligt med sympatiyttringar ibland är det inte tillräckligt för att lösa problem av detta slag. Därför tycker jag att vad utskottet anfört är alltför vagt, när utskottet skriver: »Enligt utskottets mening kan det förutsättas att detta problem följs med uppmärksamhet av berörda myndigheter — — —.» Ja, visst kan man förutsätta det, men vad händer om myndigheterna inte följer denna fråga med uppmärksamhet? Det händer givetvis ingenting. När utskottet nu delar motionärernas uppfattning tycker jag det hade varit rimligt att utskottet också hade uttalat sig kraftigare och helt enkelt tillstyrkt vårt krav, som ändå bara gällde att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle påpeka missförhållandena och begära att problemen följs med uppmärksamhet. Herr talman! Jag förstår att det är meningslöst att i detta läge yrka bifall till motionerna, och därför har jag heller inget yrkande.
Herr talman! När det gäller frågan om att hålla rent på parkeringsplatserna tror jag det är en felbedömning att säga att det inte räcker att städa 25 meter på varje sida om vägen utan att det måste vara minst 50 meter. Man skall inte utgå ifrån dagens förhållanden. Vi skall räkna med att det första gången görs en totalröjning, och sedan skall skräpet hämtas så pass ofta att det aldrig kan se ut så på parkeringsplatserna som det gör nu. Det skall så att säga vara en kontinuerlig renhållning. Skräpet skall inte få spridas utanför den föreslagna 25-metersgränsen. Området skall helt enkelt hållas rent. Herr Lindberg sade att staten borde ha skyldighet att hålla rent 50 meter på varje sida om vägarna, men det är väl ändå helt orimligt. Vägarna går ju ofta genom odlade marker. Vilka konsekvenser skulle det få, om man skulle bege sig in på åkrarna intill 50 meter från vägen för att rensa dem från skräp? Jag vill inte alls förneka att folk kan slänga tomglas, så att de hamnar kanske 10—1535 meter in på en åker, men om vägverkets arbetare går och hämtar flaskorna där, kommer nog bonden att undra varför de trampar i hans åker. Om å andra sidan någon maskin eller redskap skadas av utkastade föremål eller något djur gör sig illa på dem, kommer det att hävdas att det är vägverket som har ansvaret, varför man stämmer vägverket. Vi måste även tänka på de praktiska konsekvenserna i lagstiftningsarbetet. Om vi kan komma så långt att ett område av 10 meters bredd längs vägarna skall hållas rent på statens bekostnad, tycker jag att vi har nått ett vackert resultat. Man skall inte heller glömma att det kommunala renhållningsmonopolet gäller utanför det aktuella området. Skyldigheten att hålla marken ren har alltså inte upphört, men den åvilar där kommunen. Vi tycker emellertid inom utskottet att de krav vi ställer på staten är rimliga. Staten bör svara för renhållningen 25 meter utanför parkeringsplatserna och ungefär 10 meter utanför de allmänna vägarna.

Herr talman! Om min framställning gav det intrycket att motionärerna kräver att en 50 meter bred remsa längs vägarna skall städas, har jag uttryckt mig suddigt. Motionens krav innebär ju framför allt att området 50 meter omkring parkeringseller rastplats, som hör till vägen, skall hållas rent. Herr Grebäck säger vidare att man gör sig skyldig till en felbedömning, om man tror att det i framtiden kommer att se ut som det nu gör längs vägarna. Jag vill replikera att det nog är herr Grebäck som gör sig skyldig till en felbedömning, om han tror att man löser problemet genom en enstaka uppstädning och sedan inte skall behöva få något skräp i naturen igen. Det är bara så att herr Grebäck eller jag, om vi skulle synda mot lagen, nog försöker göra det så omärkligt som möjligt. Så fungerar väl alla människor. Man kastar inte gärna skräp från vägkanten, utan det stora flertalet gör sig mödan att gå några meter från vägen och slänger skräpet därifrån. Därmed tror man att det inte syns och man får en känsla av åtminstone mindre dåligt samvete. Den största nedskräpningen förekommer sålunda redan nu utanför 25-metersgränsen, och jag är helt övertygad om att vi skall möta detta problem även i fortsättningen.

Herr talman! Vi har ju ännu inte sett vad straffskärpningen i den nya lagstiftningen leder till. Det kommer därigenom att bli möjligt att sätta fast även dem som kastar skräp ett stycke in på markerna längs vägarna. Avsikten är att nedskräpningen skall övervakas, och det är ganska skarpa straff stipulerade för dem, som gör sig skyldiga härtill. I min föregående replik hann jag inte ta upp frågan om husvagnarna, som berördes av herr Lindberg. Utskottet har skrivit att denna fråga bör följas med uppmärksamhet, men herr Lindberg förmodade att detta inte kommer att ha någon effekt. Ja, jag förmodar att det åtminstone får den effekten att herr Lindberg återkommer med sin motion, om inte myndigheterna gör någonting åt saken, och då får vi tillfälle att återigen resonera om detta.

Herr talman! Bara några ord i anslutning till reservationen I vid förevarande utlåtande. Reservanten, herr Skårman, som var ledamot av Kommittén för ett renare samhälle, har mycket riktigt konstaterat att det inte bara är vid parkeringsoch rastplatserna trafikanterna skräpar ned utan att det sker litet varstans utefter vägarna. Det är något som vi ganska ofta kan konstatera när vi färdas längs vägarna. Vidare har herr Skårman i reservationen uttalat att bortstädningen av skräpet av praktiska skäl och med hänsyn till trafiksäkerheten bör utföras av samma städpatrull inom samma område. Jag finner det angeläget att detta herr Skårmans påpekande understryks här i kammaren, och det är därför jag har begärt ordet. Jag vill framhålla att Kommittén för ett renare samhälle syftade betydligt längre än vad herr Skårman gör i sin reservation. Herr Skårman föreslår ju att städningsskyldigheten skall utsträckas till 25 meter utanför vägen. Det har från något håll under debatten sagts att en 25-metersgräns inte är tillräcklig, men jag tycker i alla fall att det finns mycket starka skäl för reservationen. Förslaget är värt allt beaktande, och jag tar mig friheten att yrka bifall till reservationen I.